Herr talman! Först vill jag till alla delar instämma i de synpunkter som herr Axel Andersson här har framfört. Reservanterna är helt eniga med honom i den delen. Det har gått som en röd tråd, kan vi säga, genom riksdagens behandling av studentidrotten att det har funnits en vidhängande reservation om ökning av de föreslagna anslagen, stödd av fyra, ibland fem partier. Majoriteten har emellertid alltid ansett att vi skall vänta med att behandla frågan till dess att den särskilda arbetsgruppen är klar. Det är den numera, och en proposition har framlagts. Jag tycker väl, att man skall ge propositionen det erkännandet att den innebär en klart ökad satsning på studentidrotten — det anser jag att man inte skall förneka. Skillnaden är den att departementschefen inte vill göra någon höjning när det gäller den fasta delen av tjänsterna utan uteslutande på den rörliga delen, alltså av de statsbidrag som lämnas till den utövande idrotten. Det är där reservanterna och majoriteten skiljer sig åt i sin uppfattning. Vad beträffar den deklaration som herr Axel Andersson har gjort beträffande den goda investeringen som det innebär att satsa på motionsverksamhet för de studerande vill jag understryka att det är nödvändigt att den organisatoriska delen, d. v. s. de fasta tjänsterna, blir tillräckligt omfattande. Vi reservanter har med hänsyn till det ckonomiska läget inte ansett oss helt kunna tillmötesgå motionärerna, även om deita i och för sig vore motiverat. Förslaget innebär en utökning med en halv tjänst i Umeå och en tjänst för övriga fyra <universitetsorter. Den tjänsten kan placeras där man finner den mest motiverad, den kan naturligtvis också delas i två halva tjänster och fördelas på två olika universitetsorter. För vår del överlämnar vi till Kungl. Maj:t att avgöra var tjänsterna skall placeras. Jag vill bara konstatera att det fortfarande råder en märkbar skillnad i uppfattningen mellan majoriteten och reservanterna om det ytterst angelägna i att öka insatserna för studentidrotten. I själva verket rör det sig om utomordentligt små investeringar. De synpunkter herr Andersson framförde är helt korrekta, nämligen att den återbäring vi kommer att få på dessa investeringar är bland de mest lönande. Jag har därför, herr talman, all anledning att yrka bifall till reservationen. Tillsammans med fru Sundberg i andra kammaren har jag väckt en motion angående hälsovården. Då emellertid utskottet har behandlat våra yrkanden i denna motion mycket välvilligt har jag ingenting att tillägga härutöver.

Herr talman! Jag har inte någon direkt brinnande åtrå att ta till orda i den här frågan, men jag vill ändå göra ett par reflexioner i anslutning till herr Axel Anderssons inlägg i dehatten. Han erinrade helt riktigt om att vid de högre utbildningsanstalterna finns många studerande som aldrig kommer fram till någon examen. Detta fenomen har vi kunnat registrera i många sammanhang, inte minst när vi på sin tid prövade frågan om studiestipendier till akademiker. Herr Andersson rör här vid ett enormt viktigt problem. Kan vi verkligen offra stora summor på en utbildning som ger ett ytterst magert eller inget resultat alls, samtidigt som stora grupper med betydande studieambitioner står utanför portarna och inte kommer in? Jag erkänner att det är en svår fråga, men jag vill notera detta problem. Herr Andersson säger att en dålig fysisk kondition ger sämre studieresultat. Som gammal idrottsman håller jag gärna med om det. Han framhåller att det blott finns åtta och en halv idrottslärare på 40 000 studenter. Men det är väl inte bara studenter som behöver motion i vårt samhälle. Var finns det någon proportionalitet i positiv mening t.ex. beträffande industriarbetare som står i smutsiga lokaler? Vi kan inte se problemet bara som en isolerad studentfråga. Vi måste ta hänsyn till hur det över huvud taget ser ut i samhället, och då får ju kostnadsproblematiken en annan räckvidd än om man plockar ut en sådan grupp som studenterna. Herr Axel Anderssons framställning var sådan att man kunde dra slutsatsen — jag betonar dock att det inte sades direkt — att huvudorsaken till de många studieavbrotten skulle vara att studenterna inte får tillräckligt effektiv hjälp med studieorientering och studierådgivning. Själv tror jag — trots att jag inte kan åberopa personlig er farenhet — att detta inte är huvudorsaken, och det är närmast på den punkten som jag vill säga några ord. Är det inte så att vi har miljöer, där traditionen är att sönerna och döttrarna först skall ta studentexamen och därefter få en akademisk utbildning. Därför proppas barnen in i akademikerrutinen — hur än förutsättningarna är. Samtidigt har vi på andra håll den omvända negativa miljöerfarenheten, nämligen att hur begåvade barnen än är så kommer de inte till universiteten. Men det är inte bara så att det till universiteten kommer många som är mindre lämpade för högre studier, utan för många ungdomar är det fråga om någonting helt annat än att skaffa sig en ambitiös yrkesutbildning. Jag har sett uppgifter om att 50 procent av de kvinnor som kommer in i universiteten aldrig tar någon examen — jag minns inte vilket år uppgifterna avser. Om man talar med företrädare för studentkårerna, som står mitt uppe i arbetet, kan man få höra de mest drastiska orsaker till att folk söker sig till universiteten, motiv som har ytterst litet eller inget samband alls med ambitionen att skaffa sig en gedigen yrkesutbildning. Att bygga upp ett resonemang om idrottsoch hälsopolitiken med utgångspunkt från det stora bortfallet när det gäller att fullfölja studierna, leder enligt min uppfattning alldeles fel. Men, herr talman, jag har inte haft något med förarbetet i denna fråga att göra. Jag försvarar därför inte något arbete som jag tidigare utfört, men jag vill ändå göra några reflexioner. I all den väldiga efterfrågan på pengar från staten är det massor av saker som måste sorteras bort. Om man tänker närmare efter, undrar jag om vad som här föreslås är det verkligt angelägna i dag. Hur är det på sjukvårdens område? Där gäller det människor som lider. Studenterna kan, om de inte är för bekväma, herr Anders son, när som helst skaffa sig erforderlig motion utan alla möjliga attiraljer och pengar från staten. Inte har jag behövt statsbidrag fast jag under 40 års tid utövat aktiv motionsidrott. Det har gått utomordentligt bra utan bidrag. Följaktligen menar jag att vi inte får blåsa upp den här frågan till en så märkvärdig sak. Vi måste helt enkelt konstatera att här föreligger ett önskemål, som man i och för sig kan förstå men som måste vägas mot mycket annat. Låt mig till sist göra en liten reflexion, som är politisk till sin natur men som kanske ändå borde beaktas. Jag har upplevt den politiska debatten genom decennier. Jag erinrar mig att det en gång i tiden när det rörde sig om socialpolitik för att trygga människor mot arbetslöshet o. d., invändes att vi måste passa oss för att uppamma understödstagarandan. Så sent som för några år sedan talade man hånfullt om att medborgarna inte skall sitta i farbror statens knä. När man satsar så hårt på en sådan fråga som denna undrar jag om detta inte är utslag av en politik som går ut på att staten skall göra allt. Tillåt mig att än en gång säga att stådenterna, om de har den minsta ambition, nog själva kan skaffa sig erforderlig motion. De kanske inte får den precis som de önskar, men var i samhället får man det?

Herr talman! Vi var visserligen överens på vissa punkter, herr Persson och jag, men inte på alla. Han påstod att studenterna inte är i någon särställning — det finns ju, sade han massor av folk ute på fabriker, kontor och på andra håll, som också behöver motion. Först och främst är det väl så att de som har jobb som kräver fysisk ansträngning får genom jobbet rätt ofta den motion de behöver. Vidare har den med fast anställning en hemort, där det undantagslöst finns en eller flera idrottsorganisationer, som han kan ansluta sig till och genom dem få sin motion. Det är väl ändå litet skillnad för en student, som kommer främmande till universitetet. Han vet inte vart han skall vända sig för att få sin motionsidrott ordnad. Det är klart att han kan låta bli att hänga med näsan över boken och i stället springa runt kvarieret ett par gånger för att skaffa sig motion. Men vi har varit ute efter att få folk som hjälper studenterna att organisera idrottsutövandet, ta hand om dem så att de verkligen kommer i gång med motionsidrotten. Jag påpekade att bristen på motion inte var den enda orsaken till att så många misslyckas i sina studier. En utredning har nu visat att bristen på studierådgivning är det allvarligaste. Men det finns också utredningar som visar, att motionen betyder mycket i detta sammanhang. Herr Persson menade att det väl ändå inte är nödvändigt att studenterna har staten som dadda att ta hand om dem. Om herr Persson tänker igenom hela problemet, kommer han nog till ett mycket sällsamt resultat.

Herr talman! Jag har också litet svårt att tiga still efter herr Yngve Perssons inlägg här i debatten. Jag begärde ordet framför allt därför att jag reagerade, då han ville spela ut studentidrotten mot övrig idrott. Då finns det all anledning att erinra om att Riksidrottsförbundet för sin del med skärpa framhåller, att inget område är så eftersatt som studentidrotten. Vid internationella jämförelser är läget direkt genant. Huvudmannen för all idrott här i landet anser alltså att det mest angelägna är att vi ökar stödet åt studentidrotten. Herr Axel Andersson har ju också på ett utmärkt sätt klargjort den speciella situation i vilken de studerande befinner sig. I sitt första anförande refererade herr Axel Andersson till broschyren »Motionsidrott för studerande», som jag har här i min hand. Den är utdelad till samtliga riksdagsmän. Jag utgår ifrån att herr Yngve Persson inte har läst den broschyren.

Herr talman! Herr Andersson trodde att studenterna har mera behov av motion än kroppsarbetarna, ty dessa får ju röra sig ändå. Men det är inte fråga om att man rör sig, utan om hur man rör sig, herr Andersson. Jag kan faktiskt litet grand om det här. De flesta yrkesskador hos kroppsarbetarna i vårt näringsliv beror på ensidig kroppsställning, dålig luft i lokalerna o. s. v. Därför kan man inte anlägga ett så enkelt betraktelsesätt på den här saken. Jag är på det klara med att man i första hand syftar till att få fram folk som organiserar idrotten, men vid en objektiv översikt av situationen på det här området är jag övertygad om att herr Andersson har fel, om han tror att motion är angelägnare för studenterna än för folk i allmänhet. Enligt min mening har studenterna heller inte sämre möjligheter än folk i allmänhet har. Vet inte herr Andersson att det vimlar av orter här i landet som inte har det minsta i fråga om idrottsanläggningar eller något i den stilen, som man tror är förutsättningen för idrottsutövning? Man tror på nödvändigheten av sådana yttre hjälpmedel, trots att läkarna gång på gång stryker under att för att hålla sig i trim är det fullt tillräckligt för dem som sitter stilla i arbetet att ta en rejäl promenad varje dag. Till herr Andersson vill jag också säga att jag inte är Övertygad om att studenten har så enormt knackigt att han inte skulle kunna »sala ihop» nå gon krona då och då till en idrottsledare, om det skulle behövas. Jag beklagar att jag behöver säga det, men man ser av referat i tidningarna att när vi nu bygger upp ett effektivt och bra studiestödsystem så används pengarna många gånger till något helt annat än vi avsett. Studenterna har i allmänhet resurser som stora grupper i samhället aldrig har. Jag vill alltså med dessa invändningar ha sagt: Förenkla inte det här! Gör det heller inte så märkvärdigt, utan se litet kallt på hur det är! Jag har ingenting emot att vi i alla sammanhang försöker befordra insikten om kroppskulturens betydelse — jag är kanske den förste att understryka det — men när det råder brist på resurser får vi placera pengarna med lite omdöme. Herr Schött har fått för sig att jag ville spela upp en motsättning mellan studentidrott och annan idrott. Det är verkligen att ta sig friheter i en debatt — eller i varje fall att inte lyssna riktigt. Herr Schött sade att det är en skandal — eller vad det nu var för ord han använde — vid en internationell jämförelse. Ja, internationellt är väl studentidrotten satt på piedestal i jämförelse med de stora massorna, och gör man en sådan jämförelse kan man ju få vilket resultat man vill. Nu lever vi i folkhemmet, eller vad vi kallar det när vi är högtidliga, och då får vi se till hur andra har det i vårt samhälle. Vore det kanske bättre att använda de merpengar man vill ha för att få fram flera studentbostäder? Skulle det inte vara bättre för hälsan än lyhörda, dåliga studentrum, där man inte får riktig studiero, för att ta ett enda exempel?

Herr talman! Jag vill påminna om att jag uttryckligen sade att det inte gäller för alla kroppsarbetande att de i och med arbetet får tillräcklig motion. Men nog är det väl rätt många ändå som har en sådan sysselsättning att de får den motion som de behöver. Att andra ute i arbetslivet har ett synnerligen stort behov av rätt bedriven motion visar ju den väldiga omfattning som korporationsidrotten har fått. Företagen satsar numera stora pengar på att få den så utbredd som möjligt. Detta gör företagen inte enbart av välgörenhet, utan de har räknat ut att de anställda, om de deltar i korporationsidrott, sedan utför ett bättre och effektivare arbete inom företagen. Det är klart att man kan resonera på det sättet att studenterna kan sala ihop några kronor per man och satsa på idrotten. Men, herr Persson, skulle vi tillämpa det resonemanget i alla sammanhang, innebure det i varje fall när det gäller kommunerna att praktiskt taget alla de hundratals anslag som kommunerna beviljar till olika verksamheter försvinner. I likhet med herr Persson beklagar jag, att studenterna i så pass betydande omfattning använder tid och pengar till en sysselsättning som undergräver konditionen i stället för att stärka den. Det är väl dock inte alldeles otroligt att dessa studenter, om de från början hade inriktats på idrott, skulle ha kommit att ägna sig åt en stärkande sysselsättning i stället för en undergrävande,

Herr talman! Efter de väl förda resonemang som här har åstadkommits skulle jag väl såsom medreservant egentligen ha kunnat avstå från att göra ett inlägg i denna debatt. Det är dock ett par saker, inte minst det senaste meningsutbytet, som gör att jag ändå vill säga några ord. Jag vill då först erinra om att vi i dag med tillfredsställelse och med glädje kan notera, att vi nu äntligen har fått ett svar på våra framstötar här i riksdagen genom den proposi tion som skall åstadkomma ett bättre motionerande och idrottande för studenterna. Jag vill understryka, att vi är ganska nöjda med det förslag som nu har lagts fram, även om det såsom herr Schött och herr Axel Andersson har framhållit naturligtvis finns vissa saker som man skulle vilja önska litet bättre. Jag vill även betona, att den stora ökningen av studentantalet vid våra universitet givetvis nödvändiggör ett uppföljande av servicen för studenterna, bl.a. när det gäller idrott. Jag blev dock mycket konfunderad av herr Yngve Perssons inlägg. I sitt första anförande sade han att detta kan studenterna själva klara genom eget initiativ och motionsverksamhet, i det andra anförandet nämnde han att det var mycket betydelsefullt hur denna motionsoch idrottsverksamhet bedrevs, ur de synpunkter som är och bör vara tillämpliga om den skall bli till nytta för kroppen. Jag måste säga att det väl är just detta man vill åstadkomma med exempelvis dessa idrottsledartjänster. Sedan tyckte jag nog att herr Persson var litet väl negativ, när han sade att studenterna har det så bra ekonomiskt — bättre än andra grupper — och de kan själva tillskjuta en hel del. Jag tror inte att detta är fallet. Studiebidragen är enligt min mening inte särskilt feta att klara sig på under studietiden, tvärtom anser jag att de behöver förstärkas. Herr Axel Johannes Andersson framhöll att det bedrivs vissa sysselsättningar som skadar konditionen. Jag anser att sådana sysselsättningar har bedrivits av kanske lika stora grupper innan studenterna hade dessa bidrag. Nej, frågan gäller hur vi på ett riktigt sätt skall kunna hjälpa de studerande att bedriva sin idrott, och reservanterna menar att föreslaget anslag inte är tillräckligt utan att det behövs 75000 kronor till för att ytterligare förstärka ledarorganisationen. Jag vill, herr talman, med detta korta inlägg yrka bifall till den föreliggande reservationen.

Herr talman! Jag vill bara ge en liten replik till herr Yngve Persson. Jag tyckte mig höra av en röst ur det förgångna när han liksom ville göra gällande att studenterna skulle utgöra någon slags överklass. Detta är ju alldeles felaktigt. Vi bör väl alla ha klart för oss vilken breddning som ägt rum — det rör sig nu om 70 000 studenter, och de flesta familjer i hela vårt folk har i dag anhöriga bland dessa studenter. Sedan lät det ungefär som om studenterna åkte snålskjuts och själva inte gjorde någon som helst insats för sitt idrottsutövande. Men de har givetvis att betala avgifter. Jag vill också erinra om de stora ledarinsatser som görs frivilligt — behövde man avlöna dessa frivilliga krafter skulle det röra sig om högst avsevärda belopp. Slutligen vill jag understryka att vi alla behöver motion, både kroppsarbetare och studerande, ja, även riksdags män. Med herr talmannens tillstånd ber jag att få erinra om den övning vi skall ha på torsdag i nästa vecka. Då är alla välkomna kl. 8 för en tur till Eriksdalsbadet i och för avläggande av prov för simborgarmärket!

Herr talman! I en interpellationsdebatt i går tror jag att herr Björk från Göteborg med lätt ironisk underton talade om det bästa av riken. Jag skulle i dag vilja tala om det pietetslösaste av riken — vilket vi har många exempel på. Vi har exempel på det vid behandlingen av stadskärnan i huvudstaden, och vi har exempel på det genom den Kungl. Maj:ts proposition som i dag ligger på riksdagens bord och som inte försvaras av någon ledamot av regeringen, så vitt jag kan finna — regeringsbänken är uppenbarligen tom. Här har Stockholm sedan 1634 haft en överståthållare respektive en underståthållare — nu skall man ändra på det. Som motivering anför utskottet att titeln landshövding är lika gammal. Är det en motivering? Jag måste beteckna detta förslag om avskaffande av Överståthållartiteln och underståthållarbefattningen såsom ett utslag av klåfingrighet och icke något annat. Jag vill säga att denna pietetslöshet inte sammanhänger med politisk trosbekännelse på minsta sätt. Vad vi än kan säga om öststaterna, inte kan vi förneka att man där är mycket noga med att slå vakt om traditionella värden och traditionella företeelser. Låt mig ta ett annat mera närliggande exempel, England. är det någon som tror att man ett ögonblick där skulle reflektera på en ändring av det här slaget? Aldrig! Med risk att kanske vara litet ovänlig gentemot det ärade statsutskottet ber jag, herr talman, att få uttrycka min djupa respekt för det kraftprov som utskottet har ådagalagt här.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

Herr talman! Tegnér skriver att pingst, hänryckningens tid är inne. Man får nästan det i tankarna när man hört de två föregående talarna. Det är något av hänförelse i deras synpunkter beträffande det ärende vi nu behandlar. Herr Hernelius var ironisk mot statsutskottet — och det må han ju vara, det står var och en fritt. Men när han talar om att man skall bevara det namn som nu kommer att försvinna, kan i varje fall inte jag hålla med honom. Man får inte vara så där förfärligt konservativ att man i alla avseenden skall bevara allt bara för att det är gammalt och fornt. Jag återkommer till detta och vill nu först säga några ord till herr Ferdinand Nilsson. Herr Nilsson vill att man skall låta anstå med detta beslut tills en del ut redningar är färdiga. Han befarar att om detta enhälliga statsutskottsutlåtande blir bifallet kommer svårigheter att uppstå för grannlänen.

Vi har inom utskottet ansett att denna sammanläggning inte på något sätt hindrar en utveckling i fortsättningen. Vi har först inom tredje avdelningen i statsutskottet och sedermera i utskottet i dess helhet enats om att tillstyrka Kungl. Maj:ts proposition. Vi tror inte eit ögonblick att denna sammanläggning på något sätt kommer att försvåra eventuella kommande förändringar inom våra län. Sedan vill jag återkomma till herr Hernelius angående — för att citera Hasse Alfredsson — titulaturen.

Inom utskottet har vi inte kunnat acceptera ett sådant resonemang. Vi har ansett att man kan låta samtliga länschefer kallas landshövding; att det inte är något brott vare sig mot traditioner eller något annat. Däremot har vi i ett avseende gjort en avvikelse från propositionen. Vi tycker att förslaget om att landshövdingens närmaste man skulle kallas för länsdirektör är en mycket dålig lösning. Vi har ju en mängd olika direktörer — länsbostadsdirektörer, länsarbetsdirektörer och allt vad de heter. Därför tycker vi inte titeln länsdirektör är mycket att komma med. Vi har emellertid inte kunnat enas om något annat. Vi ansåg nog att vice landshövding eller biträdande landshövding inte precis var den rätta lösningen. Fördenskull föreslår vi — vilket föranledde herr Hernelius att vara litet ironisk — att Kungl. Maj:t skall titta på detta spörsmål ännu en gång och söka komma fram till något som i varje fall är bättre än länsdirektör. I övrigt har utskottet inte gjort några avvikelser utan har accepterat propositionen. Vi har som sagt gjort det enhälligt. Det har lämnats några blanka reservationer av andrakammarledamöter. I samtliga fall är det, såvitt jag vet, fråga om just vad själva chefen skall ha för titel, och det har vi ju här ändå, utan blanka reservationer, fått tillfälle att resonera om. Jag tycker att utskottets ställningstagande är så klart preciserat, att jag kan nöja mig med att med det anförda yrka bifall till utskottets förslag.

Herr talman! Statsutskottets talesman, min ärade vän herr Birger Andersson invände mot mitt resonemang dels att det skulle vara utslag av konservatism och dels att överståthållaren icke var förmer än andra landshövdingar. Beträffande den första punkten tyckte jag att jag hade gjort klart att det icke är fråga om politiska trosbekännelser — liberalism, konservatism, socialdemokrati eller kommunism — utan det är fråga om känsla för tradition. På den andra punkten vill jag säga att ingen har sagt att länschefen i Stockholm skall vara förmer än andra. Detta ligger inte i titeln överståthållare, Det innebär helt enkelt att man skulle låta det vara som det varit sedan 1634. Sedan vill jag hälsa statsrådet Lundkvist välkommen på regeringsbänken.

Herr talman! Det är faktiskt inte mycket att tillägga. Herr Ferdinand Nilsson har egentligen ingenting i sak att erinra mot sammanläggningen. Han vill bara att den skall anstå och menar att det folkliga inflytandet skulle försvinna om man fattar beslut enligt propositionens förslag. Herr Ferdinand Nilsson vill avvakta vissa utredningar angående länsdemokrati och annat. Jag kan inte inse att man genom att fatta beslut i dag på något sätt förhindrar den länsdemokrati som man avser att så småningom få till stånd. Nödvändigheten av att få till stånd förändringar i våra län i storstadsre gionerna har diskuterats i åratal. Det har varit en brännande kommunal fråga både i stockholmstrakten och kring Göteborg. Utredningar har skett. Så länge jag har varit med i statsutskottets tredje avdelning har denna fråga blivit diskuterad varje år i ett eller annat sammanhang. Att ett förslag nu har kommit och att utskottet enhälligt har tillstyrkt detta förslag innebär ju inte något märkvärdigare än alt man har ansett tiden nu vara mogen för att lösa länsfrågorna 1 en av våra storstadsregioner. Herr Ferdinand Nilsson skall inte tro att vi därmed på något sätt sviker gamla socialistiska föregångsmän, ty om titeln på länschefen inte har med politik att göra är det inte heller fråga om politik i detta avseende. Herr Ferdinand Nilsson är upprörd och vill ha ett starkare folkligt inflytande. Det må vara hänt. Men allt detta är bedömningsfrågor, och man kan bedöma på olika sätt. Det står var och en fritt att skapa sig en uppfattning. Utskottet har bedömt ärendet på ett sätt, och herr Ferdinand Nilsson har bedömt det på ett annat sätt. Sedan får kammaren avgöra vem kammaren tycker har rätt. Herr Hernelius hade ju bara det att förklara, att man skall vara rädd om traditioner. I många avseenden bör man också vara det. Det finns goda traditioner som man bör söka bevara, men jag tycker nog inte att titlarna överståthållare och underståthållare är så förfärligt heliga att man inte kan rucka på dem. Ute i länen residerar ju landshövdingarna i vissa fall på slott, så att vederbörande länschef inte bara är landshövding utan även ståthållare. Det gäller för exempelvis ståthållaren på Örebro slott, Kalmar slott och Halmstads slott. Här i Stockholm finns det ju en särskild ståthållare för Stockholms slott. Han har inte varit överståthållare, utan överståthållaren har varit jämförbar med en landshövding ute i länen. Vi tycker att den jämförbarheten även bör ta sig uttryck i titein.

Herr talman! Fastän det beslut om bildande av ett naturvårdens eget verk, som vi i dag står i begrepp att fatta, egentligen bara innebär ett fullföljande av principbeslutet vid 1965 års riksdag är det dock på sitt sätt en milstol pe i en utveckling som sträcker sig över århundraden. Naturvården och den därmed tidigare sammankopplade fornminnesvården var i mitten av 1600-talet någonting helt annat, då lantmäteridirektören Peder Menlös här i Stockholm utfärdade sina föreskrifter till de över hela landet verkande lantmätarna, att dessa på sina kartor skulle notera alla naturens märkliga bildningar och minnen som man kunde iakttaga. Det var det ovanliga man då sökte och vallfärdade till — frisk och orörd natur hade man ju inpå knutarna, vattnet var klart och liksom sprunget direkt ur källan, luften möjligen kryddad från eld eller tjärdalar, men ren. De handredskap man arbetade med kunde inte göra så stora ingrepp i topografin. Dock, långsamt arbetade sig åkerbruksoch beteskulturen in i vildmarken men gav blott öppna, ljusare bygder och en rikare flora. Jag tycker det är skäl att påminna om denna utveckling, som sträckt sig ända in i våra dagar, då något nytt har kommit till. Med maskinteknik och vetenskap har vi börjat nyttiggöra oss naturens tillgångar och huggit in med allt friskare aptit på det dukade och orörda bord som låg framför människan. Det märktes inte så mycket på naturen i början; vidderna var så stora, strömmarna så strida och vattnen så vida, lufthavet så oändligt, att vi liksom inte kunde fatta att allt detta, som vi utnyttjade och som gav oss tillgångar och standard, hade sin begränsning. En och annan höjde väl ett varningens finger, och reservat avsattes till nationalparker och minnesmärken. Men det var inte så mycket med tanke på hela folkets behov utan det var mest för att av naturvetenskapliga och historiska skäl bevara speciella naturområden orörda. Visst var man medveten om värdet av sol, bad och friluftsliv, men jag vill erinra om att så sent som på 1930 och 1940-talen be traktades många av dem som då förde naturförsvarets och naturvårdens talan som något av fantaster. Och i dag är vi beredda att fatta beslut om ett nytt stort ämbetsverk, som visserligen inte får en generaldirektör som chef men ändå blir i högsta grad myndigt. Och detta beslut kommer att fattas i nästan fullständig enighet, ty det är endast i ett fåtal frågor som skiljaktiga meningar har framlagts. Jag behöver inte mer än peka på bilen och det spridda välståndet för att antyda orsakerna till förändringen. Innan jag går in på de avvikande meningarna, låt mig uttala en viss oro över alla dessa nya och utökade ämbetsverk, framför allt över denna sjudande verksamhet med att uppdela, sammanslå och omorganisera överallt. Det måste vara tecken på dåliga administratörer med bristande framtidsvisioner att inte kunna så utforma ett verk, att detta inte fungerar som man tänkt utan så gott som omgående måste stuvas om. Statens naturvårdsnämnd inrättades år 1963 och har väl därför knappast hunnit komma i gång innan den nu år 1967 blir kärnan i statens naturvårdsverk. Immissionssakkunnigas utlåtande är på remiss och måste liksom de förslag som kommer från 1964 års naturresursutredning i större eller mindre grad påverka naturvårdsverkets sammansättning och organisation. Det är min förhoppning att verket inte alltför mycket skall störas i samband därmed utan få några år av arbetsro, ty det är stora uppgifter som väntar på land, i vatten och i luft. Därmed är jag framme vid några erinringar, som i ett fall har lett till en gemensam reservation från högern, centern och folkpartiet. Denna reservation, nr 2, avser att fylla en brist som vi anser vidlåda den ändå rätt omfattande personaluppsättningen. Trots att ett av de allvarligaste hoten mot vår yttre miljö kommer från oljespill och oljeutsläpp finns i hela detta utomordentliga verk inte nå gon oljespecialist att tillgå för ett av naturens allra största faromoment. även om den stora katastrofen med Torrey Canyon vid Cornwalls kust tjänat som väckarklocka för den stora allmänheten, finns det mycket annat som också visar hur allvarlig situationen är. Jag har i min hand några förteckningar över enbart under år 1966 rapporterade oljeutsläpp till sjöss samt överträdelser av oljeskyddslagens bestämmelser, och det är ingen lugnande läsning. Därtill kommer alla oljeskador till lands. Allt detta gör att vi inte anser det vara försvarligt att naturvårdsverket ställes utan expertis på detta område. Vi söker lösa frågan på det sättet, att en länsingenjörstjänst, som enligt propositionens förslag skall indragas och som enligt uppgift är vakant, bibehålles och ställes till naturvårdsverkets förfogande. Befattningshavaren skall ha som uppgift att vara särskild föredragande i frågor rörande förhindrande av oljeutsläpp samt rörande beredskap mot oljeskador. Självfallet skall tjänsten besättas med en oljeexpert, och avlöningen torde inrymmas i det i staten upptagna förslagsanslag för löner. Herr talman! Jag yrkar sålunda bifall till reservation nr 2 av herr Nils Hansson m.fl.

Som bekant råder det på detta område en stor eftersläpning på grund av personalbrist. Utskottet erinrar om att det förordat inrättandet av en expertgrupp för sådana frågor och yrkar avslag på dessa motioner under motive Ang. naturvårdens organisation, m.m. ring, att det ej synes påkalla någon särskild åtgärd. Det är min förhoppning att Kungl. Maj:t och verksstyrelsen finner saken lika självklar och behjärtansvärd som utskottet. För varje år som går stiger markpriserna och samtidigt försvinner något av det, som vi borde vårda och bevara. Herr talman! Mycket vore att säga i denna för oss alla så betydelsefulla fråga om hälsa och trivsel, men jag skall nöja mig med detta. Jag yrkar således bifall till reservation nr 2 och 1 övrigt till propositionens förslag.

Herr talman! Jag skulle vilja börja med att uttala min tillfredsställelse över det beslut, som vi nu står inför att fatta, nämligen att inrätta ett speciellt naturvårdsverk, som kommer att ha ansvaret för en rad mycket väsentliga frågor på miljövårdens område, Det skall alltså bli en samordning av hithörande problem. Jag har inte, såsom herr Skårman, någon känsla av att det skulle vara ett felsteg att samla ihop dessa frågor under samma hand. Jag tror att vattenoch luftvård, bullerfrågor och naturvård hör ihop på ett sådant sätt, att det är synnerligen motiverat att ett enda ämbetsverk får ta hand om allt detta. Det har gjorts gällande att detta ämhbetsverk i stället borde ges namnet miljövårdsverket. Det har väckts motioner i detta syfte. Utskottet har inte kunnat godta detta förslag. Det anser att det ändå bara är fråga om den yttre miljön och att den naturliga benämningen därför bör vara naturvårdsverket. Det är alltså fråga om en begränsad del av hela den mycket stora och viktiga miljövården. Jag tror att detta ämbetsverk på sikt kommer att bli ett av de allra vikti. gaste. Detta ämbetsverk kommer att få ta hand om många synliga problem i vårt samhälle: nedskräpningen, vattenföroreningarna, exploateringen och förslitningen. Det finns vidare många minst lika viktiga problem som är osynliga och därför kanske inte lika intressanta för många människor, men som dock ligger på lur här på ett påtagligt sätt och som kommer att framöver bli av mycket större betydelse än de rent synliga problemen. Jag tänker på raden av gifter som vårt samhälle omger sig med och alla de risker som man tar i sådana sammanhang ait förstöra stora naturvärden på mycket lång sikt och försvåra för människorna att få den livsmiljö, som vi alla måste eftersträva. Vi har den förvirrade biociddebatt, som har pågått och som många gånger måste sägas vara ett bevis för den osäkerhet och den oro, som människor känner inför det som håller på att ske när vi för varje år och praktiskt taget för varje dag tar nya gifter i vår tjänst för att göra det lättare och bekvämare för oss och för att göra det rationellare i vårt samhälle. Naturvårdsverket kommer framöver att få många nya uppgifter. Immissionssakkunnigas förslag har ju nyligen lämnats, och vi kan förvänta att riksdagen kommer att få ta ställning till en rad av de problem som dessa sakkunniga sökt belysa. Vidare pågår ju en mycket betydelsefull utredning, naturresursutredningen, och vi väntar med spänning på vad denna kommer att föreslå. Nyligen hölls i Nordiska rådets regi en konferens i Lidingö, där man diskuterade en rad av dessa problem och där man enligt min mening målade något av en skräckbild av det samhälle vi håller på att skapa åt oss. Exploateringen är allt påtagligare. Ofta växer här fram problem av ren okunnighet, många gånger av hänsynslöshet, men många gånger också på grund av de starkt kommersiella intressen som finns i bakgrunden. Vår höga levnadsstandard har i det här fallet skapat och kommer att skapa massor av nya problem. Vi disku terar ofta en ökning av bruttionationalprodukten som något vägledande för hela vårt samhällsarbete. Det är naturligtvis riktigt. Men hur mycket av denna bruttonationalprodukt är inte helt enkelt en följd av exploatering av naturvärden, som vi kanske inte kan återställa helt men som vi i det längre perspektivet måste försöka återställa med mycket dyra medel. Jag såg nyligen en rapport om att man har diskuterat dessa frågor i Amerika och att man räknar med att den skadegörelse, som åsamkats under tidigare år, kommer att kosta amerikanska staten flera tusen miljarder dollar, om den skall återställas. Jag säger detta för att bevisa storleken av de väldiga problem som står för dörren också i vårt samhälle, även om vårt land kanske är mera förskonat än många andra länder på grund av att vi har så stora ytor och så stora naturtillgångar. Men jag skulle tro att vi under återstoden av detta århundrade kommer att få anslå mycket stora belopp för att förbättra förutsättningarna för människorna i vårt land, för att kunna skapa och bevara den livsmiljö, den sunda natur, den sunda luft som vi ändå alla vill ha och som är så nödvändig för hela vårt släkte.

Jag tror att man genom att följa reservanterna och tillskapa ett verk med en generaldirektör som chef ändå markerar betydelsen av ämbetsverket, dess likvärdighet med andra ämbetsverk. Därmed slår man utan tvekan fast att ämbetsverket framöver kommer att ha minst lika betydelsefulla uppgifter som andra liknande verk. Jag ber för den skull, herr talman, att få yrka bifall till reservation nr 1. Till utskottsutlåtandet är också fogad en reservation som tar upp frågan om själva uppbyggnaden av verket. Däri har vi föreslagit, att naturvårdsbyrån skall ha en annan uppbyggnad än vad som föreslås i propositionen. Vi anser nämligen att friluftslivet framöver kommer att vara av så utomordentlig betydelse att det behövs en speciell sektion för dessa viktiga frågor, medan däremot naturvårdsområdesfrågor och = landskapsfrågor på ett helt annat sätt bör kunna samordnas och därför kunna ligga under en sektion. När det gäller vattenvårdsbyrån har vi också ett yrkande om att den skall få en annan uppbyggnad. Det kommer att bli mycket svårt att alltid kunna renodla uppgifterna mellan de olika sektionerna beträffande industriella, kommunala och anläggningsärenden och det måste, tycker vi, i varje fall i ett inledningsskede vara riktigt att man har en enda sektion, som angriper alla dessa problem. Det kommer att bli samordningsfrågor och en massa onödigt arbete om man skall ha dessa ärenden liggande på tre olika sektioner. Det är mot den bakgrunden som vi velat ha en enda sektion, anläggningssektionen, och att de andra tills vidare skulle slopas. Även när det gäller personalstaten har vi föreslagit en viss förändring, delvis på grund av de här tidigare berörda indelningarna. Vi tror emellertid att ärendena med den utbyggnad, som man får, i mycket stor utsträckning kommer att handläggas på länsstyrelserna, och de facto kommer det beslut som nu fattas — om man följer utskottet — att innebära en viss minskning av de teknikertjänster som för närvarande finns på länsstyrelserna. Man har en känsla av att det finns mycket stora arbetsuppgifter, och många av dem ligger tills vidare och väntar på att bli prövade, vilket kan dröja mycket lång tid. Många av de exploateringsärenden som det gäller, t.ex. beträffande naturvårdsområden, grusåsar etc. tar nu alltför lång tid att få prövade. Detta är otillfredsställande ur många synpunkter, och det bör därför vara riktigt att man ser till att länsstyrelserna får tillräckligt med personal. Vi har sålunda tagit upp detta i vår reservation nr 3. Jag ber därför, herr talman, att få yrka bifall till samtliga de reservationer som är fogade till utskottets utlåtande. Jag skulle till detta vilja foga ytterligare ett par ord. I den jordbruksproposition som vi kommer att få behandla här i riksdagen någon av de närmaste dagarna har jordbruksministern slagit fast, att det främst ankommer på naturvårdsmyndigheterna att ta hand om de mycket viktiga frågor som gäller det retarderade odlingslandskapet. Vilken uppfattning man än har om detta är det alldeles klart, att naturvårdsverket här kommer att få en mycket stor uppgift framöver. Det är möjligt att man, som jordbruksministern säger, inte kan inordna detta inom jordbrukspolitikens ram. Jag har dock en annan uppfattning. Jag tror dock att naturvårdsverket oavsett vilka besluten än blir kommer att få mycket stora och betydelsefulla uppgifter i detta avseende och att dessa uppgifter först och främst kommer att ligga på naturvårdsenheterna i länsstyrelserna. Det som nu sker i det svenska landskapet, när så stora arealer åkerjord försvinner, ser inte många människor genast och samtidigt. Det är först efter många år som man börjar upptäcka, vad som egentligen håller på att ske. Jag tror att naturvårdsverket och naturvårdsenheterna i länen måste arbeta mycket långsiktigt och att man i tid måste inställa sig på de åtgärder som måste vidtas för att det ur samhällets synpunkt skall bli så vettigt som möjligt och så billigt som möjligt. Även ur den synpunkten är det alltså mycket angeläget att naturvårdsenheterna vid länsstyrelserna från början får en tillfredsställande uppsättning av personal.

Herr talman! Jag kan instämma i nästan allt av det som herr Isacson här anförde. Jag skulle bara vilja rätta till ett litet misstag som han gjorde. Han sade i början av sitt anförande att han inte var så rädd som jag för att samla ihop alla dessa verk till ett stort verk, nämligen bl.a. naturvårdsnämnden, statens vatteninspektion och statens friluftsnämnd. Jag tillstyrkte propositionen, och jag anser att förslaget i propositionen är helt riktigt. Vad jag avsåg med mitt uttalande var att dessa ideliga omorganisationer medförde att vederbörande tjänstemän inte fick tid att syssla med sina egentliga arbetsuppgifter — de fick läsa papper om nya bestämmelser, de omorganiserade och de sökte nya tjänster. Jag skulle vilja att statens naturvårdsverk nu blir så uppbyggt att det när immissionssakkunnigas och naturresursutredningens förslag framlägges endast successivt behöver utbyggas och att det ej skall behöva bildas ett nytt ämbetsverk igen, med de problem som därav följer. Jag menar, och det sade jag också tidigare, att det är så viktiga arbetsuppgifter som det här gäller, att tjänstemännen i det nya verket behöver arbetsro — det var det jag menade och ingenting annat. Jag har själv så många gånger varit utsatt för omorganisationer under min tid som tjänsteman att jag vet vad det betyder i fråga om uppbromsning av det positiva arbete som åstadkommer någonting.

Herr talman! Samhällets snabba förvandling medför ständigt ökade krav på vår natur. Strävan att höja vår materiella standard har tvingat fram en långt driven strukturrationalisering av vårt näringsliv med därav följande befolkningskoncentrationer. Förslitning, nedskräpning och nedsmutsning av mark, vatten och luft blir med den nuvarande utvecklingen alltmer besvärande, om inte betydande motåtgärder vidtas. Som ett steg i rätt riktning måste otvivelaktigt det förslag om ett naturvårdsverk, som nu diskuteras, bedömas vara. Det nya verket skall ersätta några befintliga myndigheter — vilket redan har nämnts i tidigare anföranden.

Nettoökningen av antalet tjänster vid det nya verket i förhållande till tjänsterna vid de nuvarande myndigheterna blir 6 tjänster — från 95 till 101 tjänster. För min del tycker jag att detta kan accepteras i startskedet med tanke på att så betydande områden kvarstår att utreda och organisera. Jag tänker då närmast på att de förslag som immissionssakkunniga framlade i slutet av 1966 med nödvändighet kommer att ställa ytterligare krav på det nya verket, och då måste vi se till att en förstärkning sker. Samma sak gäller när ställning skall tas till förslagen från 1964 års naturresursutredning. Den personella förstärkningen av den regionala organisationen inskränker sig till 8 tjänster enligt propositionen. Enligt uppgift är emellertid nettoökningen endast 21 2 tjänst redan finns på extrastat utöver de i propositionen redovisade tjänsterna. Det är otillräckligt med hänsyn till de ökade arbetsuppgifter som läggs på länsstyrelserna i samband med omorganisationen. Vi har därför motionsvägen föreslagit en höjning av anslaget med 500 000 kronor som skulle ställas till länsstyrelsernas förfogande för extra expertis. På så sätt skulle en önskvärd flexibilitet i organisationen uppnås under uppbyggnadsskedet. I samband med personalfrågorna vill jag beröra en sak som även herr Isacson var inne på. I propositionen föreslås att chef för verket skall vara en överdirektör. Vi har i vår motion ifrågasatt om inte verkschefen, i likhet med vad statskontoret föreslagit, skulle fått generaldirektörs ställning. Det är otvivelaktigt betydelsefullt att det centrala ämbetsverket får en sådan ställning att det med kraft kan hävda sig gentemot den rad av ämbetsverk och andra institutioner som samarbete och samråd måste ske med. I det sammanhanget är det inte betydelselöst om verket ledes av en generaldirektör eller en överdirektör. På sikt torde en ändring på denna punkt bli nödvändig med hänsyn till den betydelse vi alla vill fästa vid det nya verket. Den reservation, som tar upp den här frågan, har emellertid också en del andra förslag, som jag för min del inte kan stödja, och jag kan vid den kommande voteringen ej heller rösta för reservationen 1. Jag har redan påpekat att en fortsatt utbyggnad av verket blir nödvändig. Det kan emellertid diskuteras om inte någ ra områden blivit alltför dåligt beaktade redan i begynnelseskedet. Dit hör skyddet mot oljeskador, som vi berört i vår motion och som herr Skårman talat om här tidigare. Jag nöjer mig med att på den punkten yrka bifall till reservation 2. Ett annat område som också blivit bortglömt i den här omgången är bullerstörningarna, detta gissel som följer med industrialiseringen och mekaniseringen. Teknikerna, som genom sina i och för sig värdefulla uppfinningar orsakat det alltmer påträngande bullret, måste med en än mer avancerad teknik hjälpa oss till en ur allmänhyigenisk synpunkt drägligare tillvaro, där bullret trängs tillbaka. Vi har därför föreslagit att teknisk expertis på bullerfrågor tillförs det centrala ämbetsverket. Utskottet har avstyrkt detta med den motiveringen, att immissionssakunnigas förslag för närvarande prövas av Kungl. Maj:t och att de här frågorna kommer att tas upp i det sammanhanget. Låt oss hoppas att våra intentioner vinner beaktande i den omgången, men en viss risk föreligger att man begränsar det till de bullerstörningar som kommer från fasta anläggningar, då det endast är de som berörts av immissionssakkunniga. Bullerproblemet har dock en betydligt större omfattning. Beträffande den regionala organisationen skulle jag också vilja beröra de miljövårdande uppgifternas handläggning i kommunerna. För närvarande varierar förhållandena högst väsentligt från kommun till kommun. I vissa kommuner handläggs miljövårdsoch fritidsfrågor av kommunens styrelse, i andra av speciella nämnder eller styrelser, men i en del är det dessvärre så, att frågorna fortfarande är mer eller mindre försummade. Med framväxten av kommunblocken och frågekomplexets allt större betydelse kan det ifrågasättas, om inte tiden är mogen att jämställa miljövårdsfrågorna med andra väsentliga kommunala uppgifter och därmed lagstifta om att ett obligatoriskt organ skall finnas för handläggningen av hithörande frågor. Så några ord om namnfrågan. Av förarbetena såväl som av departementschefens yttrande framgår, att skälen bedömts ha varit ungefär lika starka att kalla det nya verket för statens miljövårdsverk som det nu föreslagna statens naturvårdsverk. Departementschefen säger, att miljövård i den allmänna debatten börjat användas som sammanfattande begrepp för natur-, vattenoch luftvård och att därför vissa skäl kan anföras för begreppet miljövård, då de verksamheter det här gäller berör en väsentlig del av hela vår livsmiljö. Men då verket endast skall omfatta den yttre miljön, hävdar departementschefen, och inte handlägger frågor som hör till den inre miljön — våra hem och arbetsplatser m.m. — stannar han för statens naturvårdsverk. Det mer begränsade begreppet naturvård ger lätt felaktiga associationer om verkets arbetsfält. Otvivelaktigt kommer de viktigaste uppgifterna att tillhöra tätortsmiljön och de industriella anläggningarna. Med de växande uppgifter, som jag tidigare nämnt med stor säkerhet kommer att läggas till verket, blir behovet av det mera övergripande begreppet alltmer markerat. Tyvärr har vårt motionsyrkande på denna punkt inte vunnit utskottets bevågenhet — som vi nyss hörde av herr Isacson. Med herr talmannens tillåtelse skall jag också be att få anföra något med anledning av allmänna beredningsutskottets utlåtande nr 31 och det särskilda yttrande som är fogat till det.

förslag framlagts för riksdagen, vilka ligger helt i linje med motionernas huvudsyfte, nämligen att uppnå en bättre samordning av miljövården och miljöforskningen. Jag tänker då främst på förslaget om naturvårdsverket, men också på den samordning som i statsverkspropositionen föreslagits beträffande naturresursforskningen. Även förslaget om ett planverk genom byggnadsstyrelsens delning, som kommer att behandlas av riksdagen senare, tillgodoser en del av de önskemål som framförs i motionerna angående stadslandskapets utformning. Vi måste ha klart för oss att det är just på planeringsstadiet, som de kanske viktigaste besluten fattas om hur vår framtida livsmiljö skall bli. Måhända har just den synpunkten tidigare i alltför hög grad förbisetts. I några avseenden — jag skall gärna medge att det är på väsentliga punkter — har vi kommit en bit på väg mot en förbättrad miljövård. Men lika klart är att mycket återstår att göra på detta område, som bara kommer att öka i betydelse. I motionerna nämns några sådana. Låt mig erinra om exempelvis behovet av effektiva mätmetoder och normerande gränsvärden för luftoch vattenföroreningar och bullerstörningar. Biocidproblemet har herr Isacson redan nämnt om. Jag vill i likhet med honom apostrofera den konferens, som hållits i Nordiska rådets regi. Där konstaterades bl.a. att giftforskningen är ett u-område och att biocidkampen står stilla. Ytterligare ett väsentligt område som tas upp i motionerna bör nämnas, nämligen landskapsvården i samband med den pågående strukturförändringen inom jordbruket. Vi vet att avsevärda åkerarealer inte längre kommer att utnyttjas för jordbruksdrift. I stället överförs sådan mark i ökad omfattning till skogsproduktion, och då så gott som enbart barrskog. Häromdagen läste jag i en av våra större dagstidningar att en grupp experter av skilda slag efter en exkursion i Skåne konstaterade, att mycket snart kommer barrskogen även där att ta herraväldet över lövskogen. Vi har i vårt yttrande strukit under vikten av att motåtgärder sätts in för att inte landskapsiypen med öppna fält, betesmarker och lövskog försvinner helt i delar av vårt land. Nya problem kommer säkerligen med stor snabbhet att dyka upp. Vad kommer exempelvis den tilltagande skogsgödslingen att medföra för växtoch djurliv och kanske än viktigare för vattentäkterna? En sak är emellertid klar, nämligen att den tiden är definitivt förbi då naturoch miljövård var något 'som politiker och även andra kunde hålla vackra tal om utan några allvarligare förpliktelser. Vi har kommit förbi den smått romantiska epoken och kommit in i ett skede, då betydande resurser, såväl personella som ekonomiska, måste till om vi skall kunna rädda en sund livsmiljö till kommande generationer. | På miljövårdsområdet får det inte bli på det sättet att den sista raden i Göran Palms bok En orättvis beirakteise blir en realitet. Där står nämligen: »Det finns kanske inget hopp. Vi bara hoppas ändå.»

Herr talman! Vi är i en paradoxal situation så till vida att när människor nu, genom en högt utvecklad teknik och eti spritt välstånd, börjat få både fritid och möjligheter att utnyttja fritiden, framför allt till ett rikare friluftsliv, så finns snart ingen fri mark kvar. Det är smått om den, det är dålig luft och det är dåligt vatten. Det är en paradoxal situation, att när vår tids väldiga tekniska utveckling har givit oss råd till så mycket, så tycks den inte ge oss råd att bevara de viktiga möjligheterna att fritt röra oss i natur, 1 vatten och i luft. I likhet med de tidigare talarna hälsar också jag med glädje tillkomsten av naturvårdsverket. Jag skall inte tillägga någonting i vad de har sagt om detta verk. Jag skall dock be att få göra några påpekanden på några punkter som gäller friluftslivet. Det har talats tidigare om organisationen, och jag är för min del en smula besviken över att i detta nya verk friluftsdelen har fått så litet utrymme. Jag tröstar mig med att detta bara kan anses som ett provisorium, ty den dignitet som fritidsoch friluftsverksamheten kommer att få i fortsättningen måste leda fram till en alldeles egen organisation. Även om jag har sympatier för högerreservationen, kan jag med tanke på dess blygsamma målsättning inte stödja den. Å andra sidan vill jag ta upp den hänvisning, som både departementschefen och utskottet gör när de säger, att detta är en i huvudsak kommunal angelägenhet. Jag delar ju deras uppfaitning på den punkten, men å andra sidan tror jag att det behövs både piska och morot, d. v. s. både lagstiftning och pengar, och framför allt en aktivitet från statens sida som väcker kommunalmännen i de kommuner som ännu inte har upptäckt att det här är ett problem. Jag skulle dessutom vilja säga, att det vore av vikt att detta blev en uppgift för våra landstingskommuner. Ett problem som är mycket svårt att komma förbi är att iordningställandet av fritidsanläggningar och strövområden i huvudsak åvilar glesbygdskommuner med begränsade ekonomiska resurser. Det börjar bli ett intresse hos de stora tätortskommunerna att hjälpa till, men på många håll går det fortfarande trögt. Här kan landstingskommunen spela en roll i egenskap av den som täcker båda områdena. Det räcker dock inte med den insats, som tätortskommunen gör genom landstingskommunen, utan därutöver måste framför allt de stora tätortskommunerna bereda sig på en insats. Det står i betänkandet att man skall skilja på det rörliga friluftslivet och det fasta. Jag tror inte på den målsättningen! I ett tänkt skisserat program, där en del av ett område utlägges som fritt strövområde och dit man förlägger anläggningar för friluftsliv, är det uppenbart att markerna kring det fria området och kring anläggningarna blir begärliga för människor som vill skaffa sig fritidshus. Jag tror därför att dessa två ting måste sammankopplas. De människor som får förmånen att skaffa sig ett fritidshus i anslutning till ett sådant här område bör rimligtvis också vara med och betada en del av kostnaderna för tillkomsten och skötseln av fritidsområdet. För kommunernas del måste gälla, att det inte räcker med att skapa friluftsanläggningar och skaffa fritidsområden, utan kommunerna måste också ta del i den exploatering som kommer att ske kring dessa områden. Inget ont skall sägas om exploatörerna, ty i den mån det förekommer spekulation från deras sida — vilket är legitimt — så är det inte deras fel, utan det är samhällets fel, eftersom samhället inte skapat förutsättningar för en riktig exploatering. På sikt bör man därför, tror jag, sammanföra det rörliga och det fasta friluftslivet under en hatt. Den tredje punkten som gör mig litet fundersam är friluftsutredningens propåer om vidgade möjligheter för vissa kommuner till markförvärv. Man måste nog komma dithän att en tätortskommun, en landstingskommun eller en kommunalt ägd stiftelse skall ha rätt att begära expropriation av mark, som är i fara även i annan kommun än den där stiftelsen eller tätortskommunen har sin egen administration. En rätt till ingripande över kommungränserna tror jag alltså på sikt är helt nödvändig. I en motion, nr 756 — likalydande med nr 946 i andra kammaren — har jag varit med om att ta upp problemet om allemansrätten. Utskottet citerar den behandling av frågan som tidigare ägt rum i tredje lagutskottet och säger att det är svårt att precisera begreppet. I likhet med tredje lagutskottet tror jag, att man bör avstå från en alltför hård precisering. För närvarande är det väl så, att allting som inte är förbjudet får man göra, och det kan ju ha sina risker. Det inträffade på Stockholms central, när det fanns förbudsskyltar så gott som överallt och det stod spottkoppar utplacerade här och var, att en man kom och spottade på lokomotivet. Föraren sade ilsket: Varför spottar ni på tåget? Han fick till svar: Det står inte att det är förbjudet!

För att komma tillbaka till problemet huruvida naturvården är en statlig eller kommunal angelägenhet vill jag framhålla, att situationen i vissa områden i vårt land är sådan att den skiljer sig från landet i dess helhet. även med risk för att bli betraktad såsom provinsiell tar jag ett exempel från min hemtrakt Skåne. Jag vet inte hur många uppsvenskar som under sommarperioden söker sig ner till Skåne. Vi som bor där nere ser under semestertiden nära nog en dominans av A-, B-, C och D-bilar 0. s. v. Det är alltså uppenbart att vi i landskapet Skåne har en mycket stor uppsvensk turism, som vi hälsar med glädje — även vi naturaliserade skåningar. Denna ström av turister, som, för att citera Stockholms-Tidningen för några år sedan, »turistar utomlands i Skåne» och dessutom »turistar utomlands, där man också förstår språket», är någonting som har tilltagit och kommer att tilltaga. Denna ström av människor uppifrån landet möter också den intensivt ökade tillströmningen från Själland och Tyskland. Det skånska landskapet kommer att utsättas för utomordentliga påfrestningar — inte långt fram i tiden utan nära i framtiden.

Det är en riksangelägenhet att det säregna landskap, som finns i Skåne och även på andra håll, behålles intakt och inte alltför hårt förslites. Detta var några synpunkter, herr talman! Jag har inte något annat yrkande än om bifall till utskottets hemställan. Jag hyser dock en förhoppning om att det, som nu har börjat, bara är ett provisorium och att vi så småningom får en speciell organisation för friluftslivet.

Herr talman! Jordbruksutskottet ger i sitt utlåtande nr 17 en liten blomma till motionärerna, som har aktualiserat frågan om stöd till koloniträdgårdsrörelsen. Om jag har tolkat den vänliga skrivningen rätt, har utskottet velat men inte ansett sig kunna bifalla motionen, eftersom spörsmålet inte direkt kan hänföras till det rörliga friluftslivet.

Det är enligt vår mening inte sannolikt att ett flertal äldre personer, och inte heller alla barnfamiljer, får sitt friluftsintresse tillgodosett genom kollektiva anordningar inom det rörliga friluftslivets ram. Jag instämmer helt i herr Arne Petterssons uppfattning att man måste se dessa två saker — det rörliga och det fasta friluftslivet — sammankopplade. Kolonistugeägaren, som utnyttjar sin fritid till arbete och pyssel på sin kolonilott, får regelmässigt en hälsobefrämjande motion och rekreation, alltså det som säges vara grundmotivet till den nu föreslagna ökade satsningen på friluftslivet. Det primära. måste väl då vara att man uppnår själva syftet — några begreppsstaket kan rimligen inte få utestänga en del människor från statens omsorger.

Ett sådant alternativ kan exempelvis vara att skaffa sig ett eget fritidshus, ett sommarnöje enligt den vanliga beteckningen. Markägare och kommuner tävlar om att skaffa fram mark, planera och ordna service för att vederbörande skall kunna förverkliga denna sin åstundan. Den enskilde har bara att göra ekonomiska överväganden och eventuellt bevaka turordningen. Men det finns en mängd människor som varken kan göra det ena eller det andra av vad jag nu nämnt under sin fritid. Och dessa människor är ur alla de tungt vägande synpunkter, som utredningen såväl som departementsche fen anfört, precis lika pressade i vårt samhälle och har precis lika stort friluftsbehovy som andra.

Men nu möter man en kolossal skillnad — något påtagligt intresse för denna sak finns bara i ett fåtal städer och saknas helt i andra. Moderna koloniområden med trivsamma stugor är inte längre några inhägnade reservat för kolonistugeägare utan öppna, mestadels vackra och välskötta promenadområden för allmänheten. Koloniträdgårdsrörelsen vilar på ideell grund och bärs upp av ett livligt medlemsintiresse bland folk som vanligen hör till de mindre bemedlade. Denna rörelse har aldrig — till skillnad från flertalet friluftsorganisationer av olika slag — fått bidrag eller stöd i någon form. Dess erfarenhet är tvärtom den motsatta, och jag tycker för min del att den vore förtjänt av någonting bättre. Utskottet säger optimistiskt, att ställning får tas i annan ordning till fritidsutredningens förslag om bl.a. koloniträdgårdarna, Såvitt jag har kunnat upptäcka har inte denna specialfråga tagits upp i form av något förslag från fritidsutredningens sida. Utredningen säger i frågan på en knapp sida i betänkandet några ord som till sitt innehåll är negativa. I varje fall har inte jag mig bekant att någonting har sagts som skulle kunna inge förhoppningar om att regeringen i något annat sammanhang kan tänkas ta upp den fråga som vi har aktualiserat. Denna bedömning var anledningen till att motionen väcktes i anslutning till propositionen nr 59. Såväl remissyttrandena som depar tementschefens uttalanden i samband med den regionala organisationens uppgifter var för oss en naturlig utgångspunkt för motionen.

Departementschefen betonar samhällsplaneringens stora betydelse. Han betonar vidare vikten av att behovet av mark beaktas så tidigt som möjligt vid samhällsplaneringen och tillägger att det är angeläget att vid planeringen av nya bostadsområden anordningar för olika former av motionsverksamhet i det fria kommer till stånd på bekvämt avstånd från bostaden. Det synes mig alldeles uppenbart att vid denna samhällsplanering koloniträdgårdsintressena också på ett tidigt stadium måste komma in i bilden, om det över huvud taget skall bli några markbitar över för koloniområden och om de på ett lämpligt och rationellt sätt skall kunna bli lokaliserade. I många fall, och det gäller speciellt Stockholm — jag vet inte om det också gäller Malmö och Göteborg — anläggs koloniområden i annan kommun. Det kan också vara rationellt att ett samgående sker mellan kommuner för att lösa denna friluftsfråga. Det är enligt min övertygelse motiverat att ha koloniträdgårdar inte bara för storstadsbefolkningen utan för stadsbefolkningen i allmänhet. Det finns ett verkligt stort intresse för sådana trädgårdar, ett intresse som skulle öka mycket snabbt, om samhället verkligen målmedvetet drev en positiv politik på detta område. Mina medmotionärer torde kunna vittna mera om den saken än jag. Jag kan inte, herr talman, komma till någon annan uppfattning än att motionen i frågans nuvarande läge är väckt i sitt rätta sammanhang och att slutsatsen utifrån utskottets positiva ställningstagande lika gärna kunnat bli ett bifall till motionen. Motionärerna yrkar att riksdagen i skrivelse till Kungl. Maj:t måtte hemställa om att i länsstyrelsernas uppgifter i samband med översiktsplanering av marktillgång och markanvändning måtte ingå att bevaka de fritidsintressen som representeras av koloniträdgårdsrörelsen och söka samråd med intresserade kommuner och koloniträdgårdsrörelsen för anläggning av koloniområden. Jag ber, herr talman, att få yrka bifall till motionen.

Herr talman! Jag har läst fru Wallentheims motion med mycket stort intresse, och jag har alltid haft en mycket stort sympati för koloniträdgårdsverksamheten. Det är nästan rörande att se vilken kärlek personer kan lägga ned på dessa små jordbitar. Jag har sett exempel på detta på många håll i vårt land. o Ändock var jag grym nog att yrka avslag på motionen. Och vad var anledningen härtill? Förklaringen är enkel. Bland undetecknarna av denna motion befinner sig den mäktige herr Carl Albert Anderson, den högste chefen för Stockholms stad som lägger under sig mycket stora jorddomäner både i norr och i söder. Man frågar sig om kommunerna verkligen inte har möjlighet att ordna koloniträdgårdar. Är detta en uppgift som centralt skall styras av statens naturvårdsverk? Är inte detta en uppgift för kommunerna? Kommunerna kommer att få förköpsrätt på mark, och de har alla möjligheter att skaffa mark för ändamål av detta slag. Det verkar nästan rörande att det nu håller på att växa fram ett sådant intresse kring koloniträdgårdar na samtidigt som vi skall avskaffa bl.a. deltidsjordbrukarna i den nya jordbrukspolitiken. Jag anser att detta med koloniträdgårdarna, hur intressant saken än är, likväl icke är en uppgift för statens naturvårdsverk. De som talat så varmt för detta, fru Wallentheim, borde i stället gå i spetsen för att skapa en ny folkrörelse och göra kommunerna medvetna om att de borde engagera sig på detta område.

Herr talman! Jag kan instämma i vad herr Isacson nu senast anförde, nämligen att denna fråga i sista hand är en kommunal angelägenhet. Men fru Wallentheim framhöll mycket riktigt, att vi, vilket också framgår av utskottets utlåtande, här endast har behandlat de delar av fritidsutredningens förslag som gäller det rörliga friluftslivet. Det är möjligt att det inte är någon enhetlig organisation på detta område, men enligt vad jag har mig bekant ligger den åberopade fritidsutredningen fortfarande i kommunikationsdepartementet. Om vi inte skall få ta hänsyn till vad som där anförts — vilket vi väl inte heller skall, eftersom det egentligen inte berör denna proposition — får motionärerna återkomma när fritidsutredningens betänkande föreligger. Jag har inte så mycket att tillägga, och skall på begäran fatta mig mycket kort. De allra flesta talarna har i stort sett varit överens om att tillstyrka Kungl. Maj:ts förslag. Det är bara på tre små punkter som det finns avvikande meningar. Reservation nr 1 av herr Isacson m.fl. grundar sig på ett motionspar, i vilket föreslås en organisation av naturvårdsverket som något skiljer sig från vad Kungl. Maj:t tänkt sig. Jag vet inte om herr Isacson och hans medmotionärer är bättre skickade att bedöma detta än Kungl. Maj:t. De vill bl.a. ha en särskild sektion inom naturvårdsbyrån för frågor angående friluftslivet. Kungl. Maj:t har uttalat att byråns sektion för naturvårdsområden kan handlägga dessa frågor, och det rådde ganska stor enighet bland utskottets ledamöter på denna punkt. I reservation nr 3 förordar herr Isacson, såsom jag nyss nämnde, en ändring beträffande tjänsterna. Tyvärr innebär väl det förslaget efter vad jag kan se en försämring gentemot Kungl. Maj:ts förslag. Det innebär ett minskat antal tjänster och en viss omplacering, där tjänsterna kanske inte kommer att göra samma nytta som inom naturvårdsverket. I det sammanhanget uppkommer också frågan huruvida det skall vara en överdirektör eller en generaldirektör som chef för verket.

Bullerfrågorna kan jag kanske gå förbi direkt. I utskottets utlåtande har nämligen talats om immissionssakkunniga som håller på med denna fråga; och vi får väl återkomma till den saken. Den andra reservationen, som är en gemensam borgerlig reservation, går bl.a. ut på indragning av länsingenjörstjänsten. Där vill reservanterna, i anslutning till vad motionärerna yrkat, att tjänsten skall bibehållas och att den skall avse arbete på oljeskyddets område. Utskottet har inte velat biträda motionärernas uppfattning och erinrar om att det har företagits en utredning på detta område och att det för närvarande pågår kompletterande utredningar. Det pågår också en utredning i fråga om samordningen av ledningen av samhällsåtgärder vid katastrofer. Utskottet har i alla delar biträtt Kungl. Maj:ts förslag. Jag ber, herr talman, att med dessa ord få yrka bifall till utskottets utlåtande.

Herr talman! Herr Isacson har skjutit på Stockholm. Det tror jag att herr Carl Albert Anderson själv bemöter. Jag vill bara säga att Stockholm verkligen har gjort betydande insatser på detta område. Det är verkligen inte bara en fråga för storstadsbefolkningen. Även annan stadsbefolkning behöver ha de andningshål som koloniträdgårdarna utgör. Visst är koloniträdgårdarna en kommunal angelägenhet — jag har aldrig ifrågasatt något annat — men jag har påpekat det obestridliga faktum att intresset ute i kommunerna är synnerligen skiftande och att det saknas helt i en rad kommuner. Det går då enligt min mening inte att skjuta hela frågan ifrån sig genom att hänvisa till kommunerna. På många andra områden har statsmakterna inte tvekat att via sina organ direkt stimulera, ja till och med styra, kommunal verksamhet när man ansett detta angeläget. För vår del skulle vi här nöja oss med en otvetydig stimulans. Det gäller enligt min mening en stor folkgrupp, som är i behov av stöd för sitt friluftsintresse. Dessa människor är enligt min mening lika väl som andra grupper berättigade till det stödet.

Herr talman! Mitt inlägg nu är närmast föranlett av herr Isacsons älsk värda uppmärksammande av Stockholms stads köp av mark i andra kommuner. Jag vill endast säga att dessa åtgärder från stadens sida är ett uttryck för behovet att trygga framtidsmöjligheterna för vår storstadsbefolkning när det gäller både byggnation och friluftsliv i dess olika former. Det förhåller sig ju på det sättet — jag tror att det var herr Skårman som påpekade detta — att när de stora tätorterna växer ut och nalkas sin egen jurisdiktionsgräns blir det koloniträdgårdarna som kommer i fara, därför att den fasta större bebyggelsen måste gå före. Är då jurisdiktionsgränsen tillbommad finns det ingen annan möjlighet än att gå ut i andra kommuner, och där möter många gånger motstånd. Jag saknar härvid — vad herr Arne Pettersson var inne på — rätten att expropriera i annan kommun. Den enda möjlighet som därvidlag står till buds är att köpa mark, och det förutsätter två ting: För det första att den köpande kommunen har ekonomiska resurser härför, och för det andra att det finns en markägare som vill sälja marken till den köpande kommunen. Båda dessa möjligheter är inte alltid till finnandes. Det finns marker som vi skulle anse vara mycket lämpliga för Stockholms stads kommande behov men som i dagens läge inte står att få. Det är självklart att ett sådant förvärv och en sådan expansion ibland möter hinder. Det är också självklart att regionplanerarna har ögonen på detta, men deras förslag är ju inte mer än rådgivande och kan därför inte annat än åberopas. Om markägaren inte vill ställa marken till förfogande genom försäljning, kan man i dag inte gärna tala om förköpsrätt. Föreligger inte något utbud, har kommunen därvid ingen möjlighet. Vi från Stockholms stads sida söker trygga framtiden för medborgarna genom att gå ut inte bara i jordbruksområdena utan också utåt skärgården till för att köpa mark just med tanke på det rikt differentierade friluftsliv som en storstadsbefolkning är i behov av. Samma sak gäller också mindre städer. Man kan därför mycket väl tala inte bara om ett storstadsutan om ett stadsintresse över huvud taget, och det vill jag göra i detta sammanhang. Jag tror inte att vi kommer till rätta med dessa problem utan att de statliga myndigheterna därvidlag hjälper till. Jag anser att det där föreligger en uppgift också för det nya ämbetsverk som nu skall beslutas. Jag yrkar bifall till motionen i detta hänseende.

Herr talman! Av tidningarna har framgått att regeringen avser att under instundande juli månad i Bryssel ingiva ansökan om Sveriges anslutning till EEC. I anledning härav anhåller jag om första kammarens tillstånd att till hans excellens herr statsministern rikta frågan huruvida regeringen avser att lämna riksdagen meddelande om regeringens ställningstagande i anslutningsfrågan, så att riksdagen därigenom — på sätt sker i övriga nordiska pariament — får tillfälle att före vårsessionens slut och innan ansökan göres debattera frågan.

Herr talman! Som svar på den framställda frågan får jag meddela, att 1960 års ecklesiastika boställsutredning beräknas avlämna sitt betänkande vid kommande årsskifte och att betänkandet kommer att innehålla förslag angående lagstiftningen om normaluppskattning. I avvaktan på detta förslag och dess behandling är jag ej beredd vidta några åtgärder av den art interpellanten aktualiserat.